Herr talman! Under gårdagens debatt framförde herr statsministern vissa funderingar kring centerpartiet. Bl. a. omtalade han att det före jul skulle ha hållits ett sammanträde med företrädare för centern och de Övriga oOppositionspartierna samt representanter för näringslivet. Man tyckte sig av herr statsministerns framställning förstå att det skulle vara något anmärkningsvärt, ja nästan diskrediterande med ett sådant sammanträde. Samma tolkning har man kunnat möta i regeringspartiets tidningspress. Det är ganska anmärkningsvärt att kunna notera att ett lands regering betraktar det såsom något mindre acceptabelt eller nära nog, som jag sade, diskrediterande om politiska partier tar kontakt med näringslivet i landet. Vid hur många tillfällen har inte sådant förekommit på Harpsund under årens lopp? Regeringen har därvid dessutom stått som inbjudare av dessa misstänkta figurer, och jag förmodar också att herr statsministern har fungerat som en utomordentlig sexmästare under sin kunnige företrädares överinseende. Det har berättats mig att en herr statsministern ganska närstående person för inte så länge sedan fick en tjänst i en stad någonstans i vårt land, och det första han gjorde var att inbjuda representanter för företagarna i den staden. Statsministern har alltså inte bara själv deltagit i sådana kontakter som han här ville raljera med, utan han har dessutom lärt upp folk till att göra detsamma. Det kan nästan likställas med vad man i svensk lag kallar ”förledande av ungdom” — straffet är böter eller högst sex månaders fängelse. Statsministern hade också, sade han, tyckt sig kunna förmärka viss oenighet inom centerpartiet i EEC-frågorna. Något sådant har jag inte märkt, i varje fall inte så mycket att jag oroats av det. Om jag är rädd för någonting, så är det för att regeringen kan komma i en sådan situation att den kan få bekymmer på betydligt närmare håll. Låt oss tänka oss den situationen, och den är inte alls utesluten, att vi en gång erbjudes en anslutning till EEC, som kommer att ge exportindustrierna goda möjligheter till utveckling med åtföljande vidgad lönebetalningsförmåga, förutsättningar att erbjuda bättre anställningsvillkor etc. men som samtidigt ställer oss inför villkor som kan vara mera tveksamma. Kommer regeringen då att ”stå pall” inför påtryckningar från starka organisationer, som i grund och botten har samma intressen som exportindust rierna? Jag hoppas alt regeringen inte vacklar i en sådan situation. Vad beträffar neutraliteten vill jag stryka under nägot som vi alltid bör ha klart för oss, nämligen att det finns bara en sorts neutralitet, och det är den hela och odelade. Det finns inga som helst variationer i fråga om neutralitetsbegreppet. Låt oss också komma ihäg att vi ingalunda blir ensamma om att tolka vår neutralitet i det sammanhanget. Det finns andra, utanför vårt lands gränser, som kommer att göra sin tolkning efter sina bedömningar. | Jag vill emellertid uttala min tillfredsställelse över regeringens öppningsbud i EEC-förhandlingarna. Det ger oss möjligheter till en förutsättningslös diskussion om den anslutningsform som vi kan godta en gång. Om sedan denna anslutningsform kommer att likna vad vi i dag kallar medlemskap eller vad vi i dag kallar association eller om den liknar någonting annat har relativt liten betydelse. Vad som för oss är det väsentliga är att vi får en anslutningsform som passar vårt land och passar de intressen som vi har att bevaka. Till dess att klarare linjer i det avseendet kan skönjas tycker jag nog att extra utflykter på hemmaplan bör inhiberas eller i varje fall företas med ytterlig försiktighet. Det är nödvändigt att vi inför förhandlingarna ger intrycket av en enig och samlad nation. Huvudintresset knyter sig som alla vet kring neutralitetsbegreppet. Jag antydde det. För att kunna hävda neutraliteten behövs vissa saker. Vi måste vara fria från militära bindningar, vi mäste ha möjlighet att föra en fri och oberoende utrikespolitik och vi måste ha en försörjningsberedskap som gör att vi inte är beroende av andra under en avspärrningstid. Därför menar jag att försörjningsfrågorna spelar en mycket stor roll i detta sammanhang. Är det så att vi kommer in i en avspärrning med tomma visthus, då är aldrig så högtidliga förklaringar om neutralitetsviljan mest tomma ord på ett papper. Jag tror att detta blir en av de viktigaste frågorna som i sammanhanget också måste beaktas. Jag vill ta ett litet exempel. Om vi under 1940-talet och åren därefter icke hade haft en egen försörjning utan varit beroende av import, låt säga från Danmark som var ockuperat av ett annat land, hade vi med stor säkerhet mäst göra sådana eftergifter för att få livsmedlen att vår neutralitet inte längre skulle ha godkänts av den andra parten. En sådan situation kan tyvärr inträffa. Det är i varje fall inte uteslutet. Jordbrukets företrädare i vårt land har sagt att de i princip ställer sig positiva till EEC. Men jag tror ändå inte att man från jordbrukets sida har anledning att på något sält agera påhejare på regeringen. Jordbruket har i de delar av värt land där man har klimatiskt gynnsamma betingelser vissa förutsättningar att ta upp konkurrens inom EEC. Men det finns betydande delar av vårt lands jordbruk som kommer att få det mycket besvärligt i den konkurrensen. Låt oss ha klart för oss att för att ha en tillräcklig beredskap måste detta jordbruk också kunna existera i en avspärrning då läget kan bli bekymmersamt. Vi är beroende även av det mindre konkurrenskraftiga jordbruket. Det räcker inte med det jordbruk som arbetar under de gynnsammaste betingelserna. Detta är som jag sade nödvändigt om neutralitetsbegreppet skall ha ett realistiskt innehåll. Det är därför nödvändigt att vi får sådana villkor som Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt gör det möjligt för oss att bedriva en egen jordbrukspolitik, i varje fall att vi får rätt till vissa ätgärder för att skydda vår försörjning. Såvitt jag vet är regeringen inställd på det också. Och då är vi överens om den saken. Den negativa utvecklingen för vårt jordbruk har ästadkommit nedläggning av odlad mark och minskning av produktionen i snabbare takt än vad vi trodde 1967. I sin tur har detta medverkat till att vårt försörjningsläge i dag vid avspärrning inte är vad beräkningarna den gången avsåg utan avsevärt sämre. | Förra året presenterade jordbruksnämnden en mycket ingående och omfattande utredning om vårt beredskapsläge i fråga om försörjningen med livsmedel. Det konstaterades då cen allvarlig försummelse frän statsmakternas sida på detta område. Enligt den plan som man hade gjort upp skulle det behövas 50 miljoner kronor varje år under en femärsperiod för att beredskapen skulle ha den omfattning som den bör ha, när den egna livsmedelsproduktionen krymper, såsom man beräknade 1967. Det beloppet anvisades inte av riksdagen i fjol. Vore det riktigt borde regeringen i år ha tagit upp ett anslag på 100 miljoner kronor för att förstärka beredskapslagringen av i första hand förnödenheter. Som framgår av statsverkspropositionen finns inget sådant belopp upptaget; det finns ett belopp för omkostnader för lagring men i övrigt ingenting. Regeringen har valt den billigare och kanske bekvämare vägen att hänskjuta beredskaps och försörjningsfrågorna till en ny ulredning. Tyvärr har denna nya utredning nära nog mörklagts. Det hade varit till fördel om riksdagen innan den skulle fatta beslut i dessa frågor hade fått veta hurudan situationen är i dag — därom råder nämligen delade meningar. Men, som sagt, det har ålagts nära nog tystnadsplikt, och det går inte att få veta någonting därom. Om värt beredskapsläge skulle vara det som förutsattes av 1960 ärs jordbruksutredning och sedan av riksdagen 1967, skulle beredskapslagren enligt statens jordbruksnämnds utredning i vissa fall behöva inte bara fördubblas — somliga lager skulle behöva flerdubblas. Regeringen brukar hänvisa till att vi har en så hög försörjningsgrad i värt land att det inte är nägon fara på taket. Den dagsaktuella försörjningsgraden är emellertid ingalunda avgörande för den försörjning som vi har i ett avspärrningsläge. Det avgörande är om våra lager av förnödenheter och livsmedel vid en avspärrning är tillräckligt stora för att vi skall kunna upprätthälla en tillräcklig försörjning. Det kan starkt ifrågasättas, om vi inte redan nu är nere i närheten av den produktionsvolym som dä ansågs kunna tolereras som den lägsta rid fulla lagerreserver. Nu är vi sannolikt nere vid den gränsen utan att ha fulla lagerreserver, och det är en väsentlig skillnad. Enligt uttalande av 1967 ärs riksdag är självförsörjningen i fräga om livsmedel en oundgänglig del av vår totala försvarsberedskap och, hette det, en förutsättning för vär traditionella neutralitetspolitik. Det är sä sant som det är sagt. Men vad hjälper det att vi upprätthåller en militär försvarsapparat för en kostnad av låt oss säga nära sju miljarder kronor, om vi har lager som inte räcker mer än två månader eller någonting sådant? Jag tillät mig en gång tidigare att säga att det är tur för regeringen att inte alla korten om vär försörjningssituation kan läggas på bordet. Och det ser ut, tycker jag, som om en god ängel på Sveriges Radio och TV scr till att det inte blir någon offentlig debatt om dessa frågor inför något politiskt val. Ett allvarligt moment i detta sammanhang är bl.a. den starkt minskande mijölkproduktionen. Den avspeglar samtidigt en nedgång i djurbeständet och tangerar därmed även köttförsörjningen. Den totala beredskapen är emellertid inte ensam avgörande. Mycket beror också på hur den är lokaliserad i landet. Med hänsyn till den sekretess som är nödvändig att iaktta skall jag inte beröra det allvarliga läge våra förädlingsindustrier skulle befinna sig i, om det skulle bli krigsfara eller rent av krig. Alla som vill betrakta värt försörjningsläge realistiskt begriper att vi mäste ha en tillräcklig livsmedelsförsörjning i alla delar av Jandet. Den militära sakkunskapen har sagt, och säger väl ännu, att Norrland svårligen kan försvaras — i varje fall under någon längre tid — om det inte på platsen finns livsmedel för att försörja en i området opererande trupp. Den särskilda Norrlandsutredning som avlämnade sitt betänkande slrux före jul målade en allvarlig bild av förhållandena där uppe. Ju längre den negativa utvecklingen för Norrlands jordbruk fortsätter, desto sämre blir vår totala beredskap. Vi kommer att få en vit fläck -- och ingen liten fläck. Det hotet är allvarligt. I första hand är det den snåla prispolitiken mot mjölkproduktionen som har drabbat Norrlands jordbruk, kanske härdare än nagon annanstans. Allvaret i situationen framgick av en enkät som gjordes i TV före jul bland KR-jordbrukare - alltså sådana som med statens bistånd har fått fullt rationella brukningsdelar. Många av dessa KR-jordbrukare kunde, trots att de har toppmoderna stallar och full djurbesättning, ändock icke nä upp till mer än 3 kronor i timmen för det arbete de nedlade på mjölkproduktionen. De är rent ut sagt livegna under sina kobesättningar. På grund av den höga skuldsättningen är de tvungna att ha dem. Det fär gå ut över deras egen bekvämlighet, deras egen arbetstid, deras egen ersättning. De får ta vad som går att ta. Detta beror på att mjölken är Norrlandsjordbrukets dominerande produkt. Om mjölkproduktionen skall finnas kvar, måste den få sådan Jönsamhet all den inte bara betalar arbetet, byggnaderna och fodret, den mäste dessutom ge en fullvärdig betalning för den obekväma arbetstid som är förknippad med den. Att under lördagar, söndagar och helgdagar, när andra är fria, vara bunden vid en djurbesättning, att aldrig kunna ha en ordnad semester — det är någonting som mäste betalas, om vi vill ha en mjölkproduktion inom värt land. Nu ersätts inte dessa kostnader vare sig i Norrland eller någon annanstans i landet. Som en kuriositel kan jag nämna att det är mer lönande för jordbrukarna på Lundaslätten — Sveriges bästa åkerjord - att ta arbete på Tetrapack och göra förpackningar till mjölk än att producera den miölk som rimligen skall slås i dessa förpackningar. Jag skulle tippa att de fär dubbelt så stor inkomst om de väljer det arbetet. Ett annat av 1967 års misstag var enligt min mening reduceringen av sockerbetsodlingen och därmed vär egen produktion av socker -- liksom Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt 10 mjölken ett av våra allra viktigaste livsmedel. Vi har i dag sannolikt Europas rationellaste sockerproduktion ända från odlingen av sockerbetan till det färdiga sockret. Det är ingen överdrift att säga att det har inträffat någonting av en revolution i fråga om svensk sockerproduktion. Ändå har vi enligt riksdagsbeslut krympt denna produktion. Vi har i vårt land ett pris på sockerbetor till odlarna av 9:40 per hundra kilo, medan EEC:s motsvarande pris är 10 kronor. Det säger oss att de svenska jordbrukarna genom rationalitet och effektivitet är mera konkurrenskraftiga på detta område än EEC-ländernas jordbrukare. Vi har krympt vår produktion av socker. EEC-länderna, som icke har samma rationalitet, går in för ökad sockerproduktion. Det betyder en sämre beredskap för oss i fräga om detta viktiga livsmedel. Om vi hade ökat sockerproduktionen till samma omfattning som vi hade före 1967 års beslut, lät oss säga med 10 000 hektar, skulle vi ändå icke nä upp till de 80 procents försörjning på hemmaplan som man i varje fall har som riktmärke för övriga produkter. Nu vet jag mycket väl att man anför andra motiv för nedbantning av vär sockerproduktion. De må vara hur begripliga som helst — jag vill ingalunda på nägot sätt kritisera dem — men det har dock sagts 1967 att värt jordbruk skall få utvecklas på de områden där produktionsbetingelserna är gynnsamma. I dag har vi, som jag sade, en rationellare produktion än man har i övriga länder i Europa. Vad beror nu denna bristande beredskap i fråga om livsmedel på? Jag vill stryka under att den inte bara beror på otillräckliga anslag från regeringen.

För varje är som går är det alltmer klart att 1967 års jordbruksbeslut i vissa delar var illa genomtänkt - lindrigt sagt. Jag skulle vilja säga att det var orealistiskt från början. Nu hoppas jag emellertid att de värsta misstagen skall kunna rättas till så småningom genom partiella korrigeringar och kompletteringar. Jag har ingenting emot att säga att det hedrar den nuvarande jordbruksministern att han har tagit initiativ till en hel rad utredningar i syfte att göra kompletteringar och korrigera vad som tidigare var galet. Jag hoppas att han fortsätter på den vägen. Men det räcker ju inte med att tillsätta utredningar — man mäste fullfölja dem också. Vi har emellertid under de tre år som förflutit sedan de nya jordbrukspolitiska riktlinjerna fastställdes haft inte mindre än fyra olika utredningar som var och en på sitt område har underkänt 1967 ärs beslut. En av dem fastslog före jul att det är ett ofrånkomligt samband mellan jordbruk och naturvård -- något som vi från oppositionspartierna har framhållit hela tiden men som regeringen inte har velat godkänna. En annan utredning grusade definitivt planerna från 1967 att successivt avveckla mjölkregleringen här i landet. Denna avveckling var då en av hörnstenarna i det system regeringen förordade.

| Under förra hösten framlade, som jag tidigare nämnde, Norrlandsutredningen sitt förslag, och detta visade att det särskilda stöd till Norrlandsjordbruket som beslöts 1967 är klart otillräckligt. Nu tror jag att inte ens de förslag som har lagts fram av denna utredning är tillräckliga för att vända trenden i Norrland, åtminstone inte omedelbart. Nej, Jag tar mig friheten att tills vidare likna dessa förslag med den lugnande spruta som patienten får för att kunna hålla ut i den genom 7-kronorsreformen tredubblade väntekön. Som jag förut har antytt underkändes 1967 års beslut av en mycket omfattande och noggrann utredning, gjord av jordbruksnämnden. Men den utredningen hamnade, som jag sade, i regeringens papperskorg. Jag tror att den nya utredningen kommer att avkunna precis samma förkrossande dom som den tidigare. Ulla Lindströms senaste bok, som man läser med intresse, har bestyrkt vårt påstående att riktlinjerna för det jordbruksbeslut som kom att fattas 1967 hade partipolitiska beräkningar inför 1960 års val som bakgrund. Den direkta prispress som utredningsmajoriteten ville införa tog man visserligen avstånd från, men tyvärr har den prispolitiska utvecklingen ändå fått en sådan inriktning att resultatet har blivit ungefär detsamma som om man hade haft en direkt prispress. Därtill har bidragit att man 1967 tog bort två tidigare priskorrigeringsregler, nämligen 3-procentsregeln och inkomstregeln. Dessa skulle snabbt korrigera jordbrukets priser t.ex. om detta blev utsatt för en konkurrens från världsmarknaden Över en viss gräns. Svenskt jordbruk har ju över huvud taget väsentligt högre omkostnader än jordbruket i något annat land, åtminstone i Europa. Genom att man tog bort de två reglerna och ersatte dem med en annan, som bara utlöses en gång om året, har en ogynnsam utveckling för jordbruket inte kunnat korrigeras i tid. Detta innebär betydligt sämre möjligheter för jordbruket att följa med i den inkomstutveckling som förekommit för andra yrkesgrupper. Och detta har alldeles särskilt accentuerats därigenom att regeringen har varit betydligt mera framgångsrik i sin inflationspolitik än i sin jordbrukspolitik. Det kan påpekas att vi från oppositionspartierna 1967 krävde att i varje fall den realprisnivå som då fanns skulle upprätthållas, men på denna begäran fick vi nej. Nu kanske det är tillåtet att jag stillsamt erinrar om vad riksdagen själv uttalade den gången. Riksdagen sade följande: ”Det är angeläget att de som arbetar i jordbruket får en ekonomisk standard som är likvärdig med den som yrkesutövare i andra näringar når. Med detta avses att möjligheter beredes till företagsekonomisk lönsamhet vid rationellt drivna jordbruksföretag i likhet med de lönsamhetsförhållanden som råder inom näringslivet i övrigt.” Om jag ställer förhållandena i dag mot de uttalade löftena, så verkar dessa mest bara som tomt prat. Sedan den Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt nya jordbrukspolitiken infördes och dessa löften utfärdades har inkomsteftersläpningen för jordbrukarna ökat i stället för att minska. Samtidigt som praktiskt taget alla andra yrkesgrupper har klättrat uppför inkomststegen har jordbrukarna klättrat ned på samma stege. Regeringen försvarar delta med att säga, att när vi bara får rationella jordbruk, så kommer inkomstlikställigheten att realiseras. Hur ser den tidtabellen ut? När skall den realiseras? Och hur skall man förklara att även jordbruk som i dag är fullt rationella, t.ex. KR-jordbruken — det finns också andra som är fullt rationella — visar negativ räntabilitet och inte ger mer än 3 kronor i timmen? Och ändå är dessa storleksrationaliserade gårdar på mänga häll i landet inte fullt utbyggda och jordbrukarna har inte räd att bygga ut fullständigt heller. Man köper jord men har inie räd att bygga i den omfattning som man borde göra till den större arealen.

Det är sant som sades här i går, att den verkliga och stora låginkomstgruppen i värt land återfinns bland landets jordbrukare. Vad innebär nu detta i realiteten? Vad innebär det med hänsyn till samhällsgemenskapen?

Allt detta sker under ackompanjemang av sången om den illröda jämlikheten. Jordbrukarna startar i ärets avtalsförhandlingar från ett avsevärt sämre ekonomiskt utgångsläge än de grupper med vilka man har gjort jämförelser. Om man utgår från eu indextal på 100 är 1966 har arbetarinkomsten stigit till 137 medan jordbrukarinkomsten har sjunkit till 90. Det reala producentprisindex för jordbruket har fallit från 100 år 1966 till 93 är 1970. Därför är det ofrånkomligt att denna ofördelaktiga inkomstsituation för jordbrukarna beaktas och ordentligt rättas till om vi vill ha en egenförsörjning av livsmedel i vårt land. Genom att jordbrukets inkomstförhållanden skall granskas av riksdagen tvingas man nu att forcera dessa avtalsförhandlingar. Men enligt min mening måste man då hålla en dörr öppen för att senare kunna göra Justeringar, därest resultatet från den allmänna avtalsomgängen skulle kräva det. Så snart jordbrukarna begär en rättvis höjning av sina produktpriser för att inte komma ännu längre på efterkälken är genast olyckskorparna framme och skränar om hur mycket en sädan höjning kommer att betyda vid handelsdisken. Jag mäste säga att det är märkligt att det skall behöva bli dyrare att förädla och saluföra ett kilo kött eller en liter mjölk därför att producenten har fått några öre mer för produkterna.

Det är förhällanden som det finns anledning att beakta.

Herr talman! Med detta har jag velat peka på en del svagheter som finns på olika områden. Jag hoppas som sagt att regeringen kommer att ta nya initiativ, så att de missförhållanden som i dag ovedersägligen förefinns kan rättas till.

Herr talman! Det har nu målats en mörk bild av en näringsgren och av vår försvarsberedskap.

Denna strävan var sä het att man skulle vältra åt sidan alla stenar för att bereda väg för en borgerlig politik i vårt land.

Herr talman! Jag skall enbart säga några ord om den interpellation som jag framställde i förra veckan och som utrikesministern nu med föredömlig snabbhet har besvarat. Förtrycket av judarna i Sovjetunionen har hårdnat månad för mänad. Man förbjuder undervisning på jiddisch eller hebreiska, trots att flera mycket mindre minoriteter i Soviet får undervisa på sina språk. Man förbjuder tryckning av deras skrifter och böcker. Man diskriminerar mosaiska trosbekännare och skär ner antalet synagogor. Man bedriver en s. Kk. antisionistisk kampanj, som nu har fått en klart antisemitisk prägel. Och i strid med givna löften förhindrar man judarna att återförenas med sina släktingar i Israel. Nu svarar tusentals judar i Sovjet med att stå upp för sina mänskliga rättigheter. De vägrar att förneka sin kultur eller sin tro eller sin känsla av gemenskap med Israel och med människorna där. Hundratals brev når oss nu, i vilka judar vädjar till världsopinionen om stöd och solidaritet. Vi känner de risker som de brevskrivarna tar. Rättegången i Leningrad i slutet av förra året visar vilka metoder som den sovjetiska regeringen är beredd att använda för att slå ned det växande judiska motståndet. För de judar som ändå i ett nästan ofattbart mod vägrar att ge upp kan vi bara uttrycka vår beundran och vår medkänsla. Jag tackar utrikesministern för svaret pä min interpellation. Jag tänker inte nu på mina få minuter kräva honom på ytterligare besked eller granska väl försiktiga formuleringar. Rapporterna ”inger bekymmer”, säger utrikesministern, och jag antar att han är ännu mer oroad än de orden utvisar. Jag gläder mig åt att den svenska regeringen nu säger klart ut att FN-konventionens bud att varje människa har rätt att lämna sitt eget land ”självfallet gillar också judar i Sovjetunionen”. Jag hoppas det uttalandet når fram till de styrande i Moskva. Det är nämligen vår plikt att ständigt säga ifrån om antijudiska tendenser i olika länder. Antisemitismen är inte bara en vidskepelse som plågar dem som drabbas, inte bara en smitta som i värsta fall kan explodera i pogromer och massmord. Antisemitismen är också diktaturens särskilda redskap när den vill avvärja kritik genom att misstänkliggöra en grupp inom det egna folket. Sedan sekler tillbaka har den antijudiska propagandan varit den totalitära statens och den totalitära rörelsens väg att förtrycka genom att hetsa, att få anslutning från andra genom att spela på strängar av hat och skräck. Får jag, liksom i ett tal vid en demonstration på juldagen, jämföra domarna i Leningrad och på andra håll med vår tids kanske viktigaste rättegång, Dreyfusprocessen i Frankrike vid sekelskiftet. aktivilet för vilken han stod helt främmande. De dömda i Leningrad fälldes för en flygkapning som de troligen inte planerat och med säkerhet inte genomfört och för cn antisovjetisk verksamhet som de inte bedrivit. Juden Dreyfus blev offer för de makthavande och reaktionära när de skulle finna en syndabock i kampen mot de demokrater och radikaler som reste krav på politisk frigörelse. Judarna i Leningrad fick sina straff på de styrandes order när deras motstånd mot förtrycket ökade och regimen behövde syndabockar för att varna och skrämma. Runt rättegångarna mot Dreyfus ekade de antisemitiska slagorden när konservativa grupper slog vakt om sina privilegier. Kring rätlegångssalen i Leningrad växer den antisemitiska propagandan när regimen värnar om sin maktställning. Justitiemordet på Dreyfus gav Theodore Herzl övertygelse att skriva sin bok om den judiska staten och gav kraft åt den sionistiska rörelsen i Europa. Justitiemorden nu på ett antal sovjetiska medborgare blir en ny drivkraft när judarna hävdar sin rätt att emigrera till Israel. Anklagelserna mot Dreyfus var ett tecken på att motståndet mot demokrati och liberalisering skulle skärpas. Domarna mot Kaminsky och hans kamrater får oss att frukta att förtrycket i Sovjet kommer att öka och att anhängarna av liberalisering har hårda dagar framför sig. En sista parallell är ändå viktigast. Dreyfus blev till slut frikänd och upprättad i en ny rättegång. Men långt dessförinnan hade han frikänts, i Frankrike och ute i världen, av demokratins och radikalismens krafter. Om de elva i Leningrad i framtiden kommer att upprättas av en sovjetisk domstol vet vi inte. Men vi vet att de redan i dag är frikända i Sovjet, i Sverige och ute i världen — av alla människor med god vilja.

Herr talman! Jag mäste upplysa om att jag i detta sammanhang bara har sex minuter på mig och att jag därför inte kan behandla den del av utrikesministerns anförande som gick utöver interpellationssvaret. Jag har självfallet inte heller tidsutrymme för att säga något om herr Ahlmarks otroliga utläggning. Med sin sista formulering har utrikesministern ställt ett mycket vidare krav än folkmordskonventionen. De fem exempel som ges i artikel 2 visar att avsikten inte behöver gälla förintelse av ett helt folk. Avsikten kan vara begränsad till att döda, som det heter, medlemmar av en grupp, att ”tillfoga medlemmar av gruppen svår kroppslig eller själslig skada” eller att ”uppsåtligen påtvinga gruppen levnadsvillkor, som är avsedda att medföra dess fysiska undergång helt eller delvis”. Med den oerhörda mängd material vi nu har om Vietnam, inte minst från officiellt håll i Washington, finns det ingen möjlighet att blunda för det faktum att vietnameserna dödas i sin egenskap av vietnameser. Detta urskillningslösa dödande har USA:s krigsmakt hållit på med under mer än tio år.

Praktisk taget hela provinsen var då ”free-fire zones”, där USA-piloterna sköt eller bombade allt' som rörde sig på marken och där artilleriet sände i väg stora mängder projektiler på måfå i alla riktningar och vid alla tider på dygnet. De vietnameser som dödades betecknades alltid som ”confirmed V.C.”, dvs. ”säkert identifierad” som FNL-gerilla. Enligt Schell var det ett stående skämt bland de amerikanska soldaterna att ”allt som är dött och inte är vitt är FNL”. USA:s överkommando har ju under alla åren haft likräkningen som det avgörande beviset för militära framgångar. Om Nixonregeringen nu drar tillbaka en del trupper, så är det tydligen för att den inte har något annat val. Men samtidigt har det tekniska krigsmaskineriet — det bör vi komma ihåg — intensifierat sin aktivitet ytterligare. Mot de bombmängder som nu används är dåvarande krigsministern McNamaras 50 000 ton i månaden 1966 ganska måttliga kvantiteter. Jag kan inte här redogöra för bombningarna, interneringen av hundratusentals civilpersoner i koncentrationsläger eller spridningen av s.k. växtbekämpningsmedel, som är av mycket större omfattning och har mycket vidare konsekvenser än vad vi i regel gör klart för oss. Jag skall inskränka mig till att konstatera att allt detta självfallet är fullständigt avsiktliga krigshandlingar som inte kan tecknas med annan term än den som konventionen gäller. Jag skall sluta med ett faktum, som förefaller vara okänt här i Sverige och tycks vara det även i utrikesdepartementet. Det gäller användningen av stridsgaser. Jag vill råda alla regeringens ledamöter och framför allt utrikesministern att läsa s. 455 i den tjocka volym från amerikanska representanthusets utrikesutskott som har beteckningen ”Chemicalbiological warfare: U.S. policies and international] affairs”. Den utgör protokollet från de s.k. utskottsförhör som ett underutskott höll i november-december 1969. På den angivna sidan finns en redogörelse för användningen av CS i Sydvietnam. Vi kan för enkelhetens skull kalla CS en gas. I verkligheten är det en s.k. aerosol, ett mycket finfördelat puder som tränger ner i de finaste luftrören och på några ögonblick tvingar den angripne att söka sig ut i frisk luft. CS är givetvis ett snabbt dödande ämne för dem som inte kan komma undan. Sedan 1968 — och jag går här bara efter det officiella protokollet — har CS förekommit nästan bara i en modifierad form, CS2, som är behandlat på ett särskilt sätt för att motstå fukt och som virvlar upp och bevarar sin verkan under flera veckor. Pudret sprids från flygplan. Det upprättas kort sagt gigantiska gaskammare över områden där det misstänks att befolkningen finns kvar. Vietnam köpt omkring 9 miljoner pund CS under ären 1964—1969, dvs. omkring 4 miljoner kilo. Det är mer än vad som behövs för att gasbelägga hela Sydvietnams yta. Två tredjedelar av denna kvantitet hade köpts under budgetåret 1969, vilket visar hur enormt denna form av krigföring trappats upp. En rutinmässig teknik är att först gasbelägga stora områden för att tvinga befolkningen upp ur skyddsrummen och därefter använda det strategiska bombflyget över dessa områden. Dessa och andra fakta om kriget i Sydvietnam, herr talman, visar bortom varje tvivel att det är fråga om en avsiktlig och partiell utrotning av den vietnamesiska nationen.

Herr talman! Många av de värderingar och omdömen om tragedin i Vietnam som utrikesministern uttryckte står jag självfallet bakom. Till Torsten Nilssons nya kommentar med anledning av det interpellationsämne som jag har aktualiserat vill jag bara tillägga följande. Jag noterar med mycket stor tillfredsställelse att utrikesministern nu har ytterligare preciserat Sveriges opposition och motvilja mot behandlingen av judarna i Sovjetunionen. Särskilt glad är jag över att regeringen nu ställer sig bakom centrala delar av socialistiska internationalens utomordentliga rapport i den frågan. Det är ett viktigt ställningstagande, och det förpliktar för framtiden.

Herr talman! Till skillnad från utrikesministern anser jag inte att brottsrubriceringen är så oväsentlig. Jag tror att det inte minst för framtiden har en mycket stor betydelse att man fastslår att folkmord förekommer, när de verkligen förekommer. Om inte USA:s krigföring i Indokina är tillräckligt barbarisk och överlagd för att falla under. folkmordskonventionen, kommer denna konvention att förbli en död bokstav också i fortsättningen. I dagarna kommer ytterst oroande uppgifter om att USA sätter in flyg och markpersonal i ökad omfattning i Kambodja och tydligen upprepar mönstret från stridernas början i Sydvietnam och Laos — jag säger ”i ökad omfattning” därför att USA:s strategiska bombflyg har sedan månader systematiskt bombat område efter område i Kambodja. Dessa bombningar måste ovillkorligen kräva enorma offer — det har redan nämnts siffran 200 000 döda — eftersom terrängen är mycket mera ogynnsam i Kambodja än vad den är framför allt i Laos men också i stora delar av Sydvietnam. Dessutom har folket i Kambodja inte haft tid att förbereda sig pä denna fruktansvärda form av krigföring, vilket man hade i Laos och i Vietnam. I Sydvietnam exempelvis har man tunnelsystem på ända ned till 13 meters djup, som sägs vara föga sårbara även för tunga bomber och t.o.m. för fullträffar. Om ctt gasangrepp föregår ett angrepp 1 Kambodja med B 52:or, alltsä det strategiska bombflyget, är det sannolikt att alla de personer som befinner sig inom ramen för bombmattan omkommer. Portugal har på senare tid använt liknande teknik mot befrielserörelserna i Angola, Guinea-Bissau och Mozambique. Lyckligtvis har den portugisiska kolonialmakten mycket mindre resurser än USA att bedriva en effektiv tolkmordspolitik, men i den militära litteraturen från USA görs det ingen hemlighet av att erfarenheterna från Indokina kan komma att tillämpas i andra delar av världen, där befrielserörelser uppstår, för att snabbt slä ner dem, särskilt i Latinamerika. | | Jag vädjar än en gång till utrikesministern att ta initiativ i FN i denna fråga. Det skulle kunna bli en händelse av mycket stor betydelse, om Sverige aktualiserade folkmordskonventionen i FN:s generalförsamling.